Fru talman! Erik Ottoson har ställt ett antal frågor till mig om trafiksäkerhet för jakthundar. Att skapa säkra passager för vilt på det högtrafikerade vägnätet bidrar bland annat till att minska trafikrelaterade skador på jakthundar. Det är Trafikverket som bedömer och beslutar om val av åtgärd. Sverige är också världsledande inom trafiksäkerhetsarbetet med högt ställda mål och nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det behövs ett fortsatt aktivt arbete med dessa frågor för att uppnå målen och ambitionerna. Infrastrukturpropositionen, som regeringen nyligen lämnat till riksdagen, innebär den största ekonomiska ramen för infrastruktur någonsin och bland annat fortsatta satsningar på just trafiksäkerhet. Avslutningsvis vill jag påminna om hundförarens ansvar att hålla sig välinformerad om de bestämmelser som gäller för jakt med hund.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag är väl kanske inte helt nöjd, och det tror jag att infrastrukturministern nästan hade gissat redan på förhand. I svaret beskrivs åtgärder med viltpassager över de högtrafikerade delarna av vägnätet. Det är ironiskt med tanke på att för att en viltpassage ska vara nödvändig ska där finnas ett viltstängsel. Annars behövs ingen viltpassage. Finns där ett viltstängsel behövs det inte heller särskilt många fler åtgärder för att öka trafiksäkerheten för till exempel jakthundar. Jag tror att nyttan, just ur det perspektiv som interpellationen har, är ganska begränsad när det kommer till just den åtgärden. Sedan beskriver infrastrukturministern att man har lagt fram en ny nationell plan och att det är den med mest pengar någonsin. Det är och har varit sant för alla nationella planer som har lagts fram på väldigt länge. Anledningen till det är i regel generella kostnadsökningar, inflation och ibland viss höjning av ambitionsnivån. Faktum kvarstår dock att vi sakta men säkert i Sverige under de senaste sex åren har byggt upp en allt större underhållsskuld på det statliga vägnätet. Det är någonting som också går ut över trafiksäkerhetsfrågor. Sedan avslutar ministern med en oklar släng om hundförares ansvar att hålla sig välinformerade vad gäller bestämmelser vad gäller jakt med hund. Infrastrukturministern får väldigt gärna utveckla vad det handlar om. För mig ter det sig tämligen oklart vad det är han åsyftar. Han får gärna förtydliga vad det är han åsyftar. Det kan låta som ett särintresse, jakthundar och trafiksäkerheten för jakthundar. Men det har faktiskt med trafiksäkerhet att göra. I ett vilttätt land som Sverige där vi ständigt, åtminstone under de senaste åren, har ökade viltstammar och ett ökat antal trafikolyckor har jägarna och jakthundarna en väldigt viktig roll i att minska antalet trafikdödat vilt och antalet olyckor med vilt längs våra vägar - inte bara för viltets skull, inte bara för jägarnas skull och inte bara för jakthundarnas skull utan för alla vägtrafikanters skull. Om man har varit med om en viltolycka vet man hur obehagligt det är och vilka risker som är förknippade med detta. Det kan i värsta fall leda till döden, inte bara för viltet utan även för personer som befinner sig i det fordon som krockar med viltet. Och vad händer då? Jo, då kommer en eftersöksjägare till platsen - på statligt uppdrag via polisen - som beroende på situation kan behöva släppa hunden för att, om det gäller ett vildsvin eller en älg, ställa viltet för att man ska kunna komma fram och avsluta. Om det rör sig om exempelvis ett rådjur eller annat mindre vilt behöver man kunna komma i kapp och dra ned viltet för att på det viset kunna avsluta och avliva det. Även dessa hundar, som gör en direkt samhällstjänst på uppdrag av staten, omfattas av perspektivet i min interpellation. Jag är uppriktigt besviken över det ointresse som infrastrukturministern visar med sitt mycket, mycket nödtorftiga svar på interpellationen.
Fru talman! Jag är inte infrastrukturminister för att göra Erik Ottoson från Moderaterna nöjd, utan jag är det för att se till att vi utvecklar Sverige som land, inte minst genom att säkra trafiksäkerheten och investera i bra infrastruktur. När jag då redovisar att vi gör den största infrastruktursatsningen någonsin - för det är verkligen den största någonsin - är det intressanta att ledamoten Erik Ottosons parti föreslår riksdagen besparingar. Moderaterna vill minska resurserna som går bland annat till trafiksäkerhet. Och nog spelar det roll vilka resurser vi anslår för att kunna sätta upp viltstängsel eller för att göra andra trimningsåtgärder, som det heter, på utvecklingsanslaget som bidrar till en ökad trafiksäkerhet. Men Erik Ottoson kommer sannolikt i så fall, fru talman, att i riksdagen rösta för ett förslag som innebär att Trafikverket skulle behöva minska på insatserna för att till exempel begränsa viltolyckor. Den första fråga jag ställer till Erik Ottoson är därför: Är det verkligen rimligt att dra den slutsatsen om man nu är oroad över viltolyckor? Det andra handlar om att jag naturligtvis kan uppskatta engagemanget när det gäller jakthundar. Jag tycker att det är viktigt, och jag har många i min bekantskapskrets som är engagerade jägare och har egna jakthundar. Det de säger när jag talar med dem är något som jag tror att alla hundägare vet: Vi har ett strikt hundägaransvar i Sverige. Är du hundägare har du ett ganska stort ansvar för att skydda hunden och se till att den har bra förutsättningar att leva ett gott liv. Du ska skydda den även vid trafikolyckor och från att angripa andra hundar eller för den delen andra människor. Man har alltså ett väldigt stort ansvar. Vi ska göra - och vi gör - stora insatser för att förbättra trafiksäkerheten, undvika viltolyckor och inte minst förbättra förutsättningarna för sök. Det utförs ett fantastiskt ideellt arbete bland jägare och många andra engagerade för att se till att hjälpa till vid exempelvis sök. Men det sker också en positiv utveckling. Jag vet inte om Erik Ottoson är bekant med det, men enligt Agrias statistik är det en tydligt minskande trend gällande antalet trafikskadade eller dödade jakthundar. För perioden mellan 2018 och 2020 minskade antalet skadade och dödade jakthundar med över 20 procent. Det handlar säkert om en kombination av insatser som görs genom Trafikverkets försorg, av kommuner och regioner och av enskilda väghållare. För vi ska komma ihåg att de jaktolyckor som inträffar och de hundar som skadas i samband med det inte alltid sker på de statliga vägarna, utan det kan också ske på enskilda vägar, som utgör huvuddelen av det svenska vägnätet. Den andra förklaringen skulle möjligtvis kunna vara Large Animal Detection - att vi börjar få bättre och bättre säkerhetssystem också i fordonsindustrin och i våra fordon. Volvos Large Animal Detection är i dag ett autobromssystem som känner av inte bara om det finns människor eller andra fordon framför bilen utan också om det finns större djur eller vilt och som därför uppmärksammar föraren på detta eller till och med automatbromsar. Jag hoppas och tror att vi kommer dithän att systemet också kan börja identifiera annat, till exempel större hundar. Det vore en positiv utveckling. Under förra året tror jag att det var i snitt cirka 60 000 skadade eller trafikdödade djur på våra vägar. Antalet jakthundar av dessa är 233, och det är naturligtvis väldigt många - alltför många. Det här handlar om en kombination av att man som hundägare har ett strikt hundägaransvar och måste göra de insatser som krävs och av alla de insatser vi gör för att minska riskerna. Men det kostar, som sagt, och det kräver resurser - och Erik Ottosons parti Moderaterna vill enligt det förslag man har lagt fram i riksdagen minska anslaget för utveckling och trimningsåtgärder med 30 miljarder.
Fru talman och ministern! Låt mig börja i det strikta hundägaransvaret. Jag tror inte att vi är oense om den saken, men jag tror att vi kanske drar lite olika slutsatser av det. Min slutsats är att när vi har ett problem med så mycket trafikdödat vilt och så många trafikolyckor där vilt är inblandat kan det faktiskt vara - och är - ett statligt intresse att bidra efter bästa förmåga som stat för att försöka hjälpa våra hundförare genom att se till att de ska kunna ta det här ansvaret. Alla vi som har jagat med löshund vet hur svårt det är att få en hund att stanna och tvärvända vid en väg när man själv befinner sig en eller kanske två kilometer bort och springer för allt vad man har för att stoppa en möjlig trafikolycka. Det är alltså så jakt går till. Statsrådet skakar på huvudet här och viskar: Då är man alltså inte ens i närheten! Nej, det är helt riktigt; det är så jakt med lös hund går till. Det är helt inom ramen för lagen, och det är helt inom ramen för vad som behövs för att vi ska kunna kontrollera våra viltstammar. Att statsrådet ger uttryck för att han tycker att det här är bekymmersamt genom att viska här i kammaren under mitt anförande visar och understryker okunskapen om hur man begränsar och hanterar viltstammar, hur vi kan minska antalet trafikdödat vilt och hur vi kan minska antalet trafikolyckor där vilt är inblandat - för att inte tala om antalet olyckor där hundar är inblandade. Jag vet inte vad det är för hundförare statsrådet talar med som säger att man måste vara i närheten av sin hund när man släpper den för att jaga. Det är inte så det fungerar. Statsrådet talar om trafiksäkerhetssystem i bilar som har möjlighet att detektera potentiellt större hundar. Detta gör nog inte en ganska stor del av jägarkåren särskilt nöjd. Det gäller till exempel alla som jagar med tax, som knappast kan betraktas som en stor hund men som utgör ett etiskt jaktsätt eftersom den inte stressar viltet särskilt mycket. Det är en form av jakt som håller ned hastigheten och som skapar säkra möjligheter för viltet att avslutas utan att det ska behöva bli några onödigt snabba skott eller annat i skogen. Jag vill poängtera att det alltså finns enkla åtgärder man kan vidta. Statsrådet känner till en av dessa. Han skulle kunna ge ett uppdrag till Trafikverket att underlätta för jakthundar och hundförare att informera längs med våra statliga vägar genom skyltar och annat, kanske även blinkande ljus i valfri färg, om att här pågår det jakt, och här kan det finnas skäl att sänka hastigheten. Rådjuren står för merparten eller en väldigt stor andel av det trafikdödade viltet i stora delar av landet eftersom de är hyggligt stationära. De har hemområden på mellan 10 och kanske 40 hektar, och om de har bosatt sig nära en väg måste de därför också jagas nära en väg för att man inte där ska skapa problem med trafikdödat vilt. Avslutningsvis, fru talman, heter det inte "trafiksök". Det heter "trafikeftersök". Det är en juridisk term, som infrastrukturministern kan behöva bekanta sig med.
Fru talman! Tack, Erik Ottoson - jag uppskattar verkligen engagemanget i jakt och jakthundar! Jag uppskattar mindre att Erik Ottoson som ledamot inte ger svar på en fråga om huruvida det är klokt av Moderaterna att avsevärt, med 30 miljarder kronor, dra ned resurserna på utvecklingsanslaget och trimnings och miljöåtgärder. Det är det som skulle kunna innebära mer resurser till exempelvis viltstängsel, och jag har ändå uppfattat det som att Erik Ottoson är för den typen av insatser. Jag tror att det kan vara viktigt för att minska antalet viltolyckor. Jag nämnde tidigare siffran 60 000 trafikdödade djur på våra vägar, varav 233 jakthundar. Det är naturligtvis allvarligt men glädjande nog ändå en ordentlig minskning, enligt Agria, en 20-procentig minskning. Det finns säkert olika orsaker till detta, både att vi nu gör mer insatser för att skydda trafikanter och, tror jag, ett ökat säkerhetsmedvetande och en ökad teknisk utveckling när det gäller våra fordon. Sedan är det naturligtvis viktigt att påpeka, även om jag uppfattar att Erik Ottoson tycker att det är arbetsamt, att det är ett strikt hundägaransvar. Vi kommer inte ifrån det. Den som har en hund har ett ansvar för hunden. Det gäller i jaktsituationer, och det gäller i alla andra sammanhang. Då måste man säkerställa att man kan ta det ansvaret. Annars är det så: Vid olyckor som sker är det du som hundägare som har ett ansvar. Så säger regelverken. Jag tror att det är viktigt att också påminna om detta. Det är viktigt att vi - och det ligger inom ramen för arbetet med nollvisionen - utformar infrastrukturen på ett sätt som innebär att vi får färre skadade och dödade i trafiken. Nu har ju nollvisionen i syfte att begränsa antalet skadade och dödade människor, och vi är nu i ett läge där vi har det lägsta antalet någonsin tack vare ett mycket framgångsrikt arbete i Sverige - men också tack vare ett framgångsrikt arbete i svensk fordonsindustri, där vi arbetat med att skapa allt säkrare fordon som kan bromsa och stanna i god tid. Det handlar dessutom om att vi anpassar hastigheten efter det väglag som råder och att det nu i allt högre takt faktiskt kommer bilar som kommunicerar med varandra och ser till att informera om saker som händer längs vägen. Jag är alltså optimistisk när det gäller trafiksäkerheten. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsatt säkerställer att vi kan ha viltstängsel längs våra vägar och på andra sätt säkerställer att det blir en trygg trafikmiljö så att fordonen kommer fram. Men jag är förstås också angelägen om att jaktverksamhet ska kunna fungera på ett bra sätt. Där har hundägare ett strikt hundägaransvar, och vi ska naturligtvis se till att det blir en så bra samverkan som möjligt inte minst med Nationella Viltolycksrådet, som arbetar otroligt framgångsrikt med detta.
Fru talman! Jag ska börja med att informera infrastrukturministern om att interpellationer är en del av riksdagens kontrollmakt gentemot regeringen och inte vice versa. Efter valet 2022 kan han få interpellera mig eller någon annan moderat om vår politik. Tills vidare är det han som är granskad av riksdagen och inte tvärtom. Vi kan väl börja med att konkludera att statsrådet väljer att lägga väldigt stort eftertryck på det strikta hundägaransvaret, som ingen av oss egentligen menar att det inte finns. Däremot vill jag nog mena att det strikta hundägaransvaret i en samhällsnyttig verksamhet behöver stöd och hjälp från det allmänna. I svaret till mig skjuter han helt och hållet ifrån sig frågan om möjligheten att ta initiativ till att jägare och hundförare ska få möjlighet att informera i anslutning till statliga vägar och nämner det inte ens senare i debatten, trots att jag lyfter det och frågar om det. Jag förstår inte att man inte ska få sätta upp en skylt längs en statlig väg där det står "Jakt pågår, lös hund" utan att löpa risken att en vägvakt åker förbi och plockar upp skylten och i värsta fall, om skylten kan knytas till den som har satt upp den, avgiftsbeläggas och få betala självkostnaden för att transportera bort skylten. Jag förstår att det är ett myndighetsbeslut, men det är faktiskt så att myndigheterna styrs av regeringen. Regeringen kan lägga ett uppdrag om att verka för ökad trafiksäkerhet och möjlighet att informera om jakt längs våra statliga vägar. Det ligger inom regeringens bemyndigande att göra detta gentemot sina myndigheter. Jag beklagar det bristande engagemanget. Jag hade hoppats på mer. Jag får konkludera att det kanske blir en uppföljning. Det kanske också behövs, för det här duger faktiskt inte.
Fru talman! Jag uppskattar som sagt engagemanget. Om nu Erik Ottoson, fru talman, är engagerad i att man ska få sätta upp skyltar kanske det också ska uttryckas lite tydligare när frågorna till regeringen formuleras framöver. Även om det är sant att riksdagsledamöter inte ska behöva stå till svars inför frågor från regeringen tycker jag ändå att det är intressant att Erik Ottoson inte med ett ord bemöter det faktum att det förslag som han själv och Moderaterna kommer att rösta för i riksdagen innebär en avsevärd minskning av resurserna för den här typen av insatser. Jag tror att vi behöver mer insatser både för trafiksäkerhet och för att kunna utveckla det svenska transportsystemet. I utvecklingsanslaget inryms nyinvesteringar i både järnväg och väg liksom trimnings och miljöåtgärder som på det sättet förbättrar trafiksäkerheten. Där vill, fru talman, Moderaterna skära ned med över 30 miljarder kronor. Alla riksdagens ledamöter har naturligtvis möjlighet att rösta för olika förslag och kan göra precis som de vill i det sammanhanget. Den möjligheten finns naturligtvis också för ledamoten Ottoson. Jag har som sagt inget övrigt att tillägga mer än att jag uppskattar Nationella Viltolycksrådets arbete. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Jag tycker också att det är viktigt att vi kan fortsätta att öka trafiksäkerheten i Sverige, och det gör vi. En viktig del är det som Trafikverket gör med att sätta upp viltstängsel och utforma trafikmiljön på ett säkert sätt. En annan är det starka ideella engagemang som finns. En tredje, som varit aktuell här, är naturligtvis att vi sedan ser till att skydda inte minst hundar från att komma upp på vägar där fordon kör i mycket hög hastighet.